Fru talman! Som flera talare tidigare sagt är det inte länge sedan vi här i kammaren hade en utförlig debatt om biståndspolitiken — det var så sent som den 24 april. Jag skall därför inte uppehålla mig vid angelägenheten av insatser på det här området eller beskriva situationen i u-länderna. Vi fick en mycket fullödig bild av den situationen i debatten här för ett par veckor sedan. Jag vill ta det här tillfället i akt för att något redogöra för de beslut som fattades vid FN:s extra generalförsamling. Det handlingsprogram som då antogs fastslog att ett särskilt program för katastrofbistånd och utvecklingsbistånd skall sättas i gång för de hårdast drabbade u-länderna. De åtgärder som vidtas skall fortsätta nödvändig tid, dock minst till 1980. Första steget är generalsekreterarens räddningsaktion som tar sikte på de närmaste tolv månaderna. Bidrag till den aktionen kan ges antingen genom FN-organ eller direkt till de drabbade länderna, och generalsekreteraren vill ha ett tillkännagivande av bidragen före den 15 juni 1974. Förslag ges på lämpliga åtgärder, t.ex. varubistånd, att import av nödvändiga varor underlättas, uppskov med betalning för import, långa krediter, långsiktigt bistånd på mjuka villkor och skuldkonsolidering. Generalsekreteraren har vädjat om bidrag till denna räddningsaktion och meddelat att han öppnat ett särskilt konto för internationella bidrag. Hittills har man inte redovisat hur eventuella bidrag skall utnyttjas. Några bidrag har inte heller influtit. Sverige har för sin del valt att ge direkt bistånd till en del av de länder vi har samarbete med. Jag vill påpeka, som tidigare sagts, att Sverige var det första land som besvarade generalsekreterarens vädjan genom att anslå 90 miljoner kronor i direkt bistånd till den räddningsaktion som tar sikte på de närmaste 12 månaderna.

Generalsekreterarens ”räddningsaktion” för de närmaste månaderna skall inte förväxlas med det andra steget, den särskilda fonden, som den extra generalförsamlingen fattade principbeslut om. Denna särskilda fond skall börja sin verksamhet senast den 1 januari 1975. Generalförsamlingen gav i uppdrag åt en särskild ad hoc-kommitté med 36 medlemsstater att ge förslag om hur denna fond skall utformas. Enighet har nyligen nåtts om hur platserna i kommittén skall fördelas mellan länder och ländergrupperingar. Gruppen västeuropeiska och andra stater har nio platser, som gått till följande länder: Förenta Staterna, Storbritannien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Japan, Australien, Nederländerna, Norge och Turkiet. Norden är alltså representerat av Norge. U-länderna har 24 platser. Det första sammanträdet väntas äga rum under juni månad. Kommitténs förslag om fondens utformning och funktion skall behandlas på sommarens möte med FN:s ekonomiska och sociala råd, som i sin tur skall ge förslag till höstens generalförsamling i FN. För Sverige finns alltså möjligheter att aktivt delta i diskussionerna om fonden i ekonomiska och sociala rådet och i generalförsamlingen. En av den nu tillsatta kommitténs viktigaste uppgifter är givetvis att definiera den särskilda fondens verksamhet i förhållande till de internationella biståndsorgan som redan finns. Bl. a. skall särskilt undersökas om det är möjligt att ”göra om” FN:s kapitalfond till en särskild fond. Från regeringens sida finner vi det mycket angeläget att beslutsformerna för fonden utformas så, att u-länderna får ett förstärkt inflytande över det internationella biståndet. Tidigare under debatten har citerats dels vad som står i kompletteringspropositionen, dels vad som står i finansutskottets betänkande och i utrikesutskottets yttrande till finansutskottet. Jag vill ändå upprepa att i kompletteringspropositionen står om FN:s extra generalförsamling: ”Om man når fram till en lösning får Sverige vara berett att solidariskt tillsammans med andra länder göra sin insats. Regeringen kommer, om så är påkallat, att återkomma till riksdagen med förslag om finansieringen av en sådan insats.” Finansutskottet förutsätter ju att ”när en sådan samlande lösning uppnås, regeringen fullföljer sin i propositionen anförda mening och jämväl lämnar förslag till finansieringen härav”. Finansutskottet biträder vad som sägs i utrikesutskottets yttrande om att ett ställningstagande om svenskt bidrag till FN-insatser bör göras på ett tidigt stadium. Jag tror att ett utskottsbetänkande sällan har citerats så livligt och så utförligt som fallet har varit i den här debatten. Den svenska regeringen har i dessa frågor agerat snabbt i åtskilliga sammanhang. Jag skall bara nämna det som ligger nära i tiden, nämligen insatser till Sahelområdet och till Etiopien. Vidare bad FN:s generalsekreterare om svar senast den 15 juni på sin vädjan till regeringarna, och Sverige var det första land som svarade. Jag tror att jag också kan lova att när den samlande lösningen föreligger inom FN så kommer den svenska regeringen med ett snabbt ställningstagande likaväl som vi har gjort i tidigare sammanhang.

Fru talman! När kammaren den 24 april diskuterade det internationella utvecklingssamarbetet och fattade beslut om anslagen till svensk biståndsverksamhet för budgetåret 1974/75, pågick ännu den särskilda sessionen med FN:s generalförsamling. Sedan den avslutats i början av denna månad, kan vi nu göra en förstahandsbedömning av dess resultat och den situation i vilken detta har försatt oss. För min del hade jag i mitten av maj tillfälle att medverka i en sådan bedömning tillsammans med politiker, vetenskapsmän och chefstjänstemän i FN på en konferensort utanför New York. Mina intryck av världsläget från dessa fyra dagar av intensiva överläggningar står i djup kontrast mot den förhållandevis ljusa bild av det privilegierade Sveriges nuvarande ekonomiska läge som målas i propositionen 100. Ingen kan naturligtvis ha någon annan önskan än att vi skall, från dagens gynnsamma utgångsläge, lyckas föra vårt land igenom ganska nära förestående tider av ekonomiska svårigheter med en mindre grad av bekymmer och problem än andra industriländer. Det har sagts om Europas folk att de inför energikrisen och dess ekonomiska och politiska konsekvenser reagerat på ett sätt som kombinerat strutsens — med huvudet i sanden — och en hönsflocks. Men det finns all anledning för oss svenskar att hålla i minnet hur många av länderna i Europa som i dag brottas med akuta och allvarliga politiska problem eller ekonomiska problem eller bådadera. Vår i det aktuella läget gynnsamma ekonomiska position jämte den ekonomiska politik som har förts och förs skapar möjligheter för en annan utveckling i Sverige.

Det finns enligt ett ofta citerat uttryck ingenting som heter en fri lunch. Som en ovanligt privilegierad nation måste vi i detta förtvivlade ögonblick för majoriteten människor i världen bidra relativt sett mer än de flesta andra och snabbare än de flesta andra till att lindra nöd och förtvivlan. Fru talman! Det är naturligt att många frågar sig om det finns grundade skäl för den nuets ödesstämning som kan ta sig sådana uttryck som frågan: Finns det hopp för mänskligheten? Problem för överlevandet, som många av oss sett skymta vid horisonten, i ett tidsperspektiv av åtminstone några årtionden, har plötsligt ryckt oss inpå livet.

Det finns grundade skäl för frågan: Kan jorden försörja sina bebyggare? Den engelske vetenskapsmannen och författaren C. P. Snow höll 1968 en gästföreläsning vid ett amerikanskt universitet, där han varnade de rika industriländerna för att i en krissituation vända sig inåt mot sig själva, i en känsla av belägring. Han gjorde detta mot bakgrunden av läget i de fattiga länderna i en alltmer ömsesidigt beroende värld, ett läge som enligt hans uppfattning kännetecknades av en överhängande fara för världssvält, med början i form av lokala svältepidemier någon gång 1975—1980. Så sent som i en bok publicerad förra året förklarade sig Världsbankspresidenten McNamara ändå tro att Snow var ute med alltför pessimistiska bedömningar — med god vilja, menade han, borde det ännu vara tid att förebygga denna fruktansvärda situation. Fru talman!

Fru talman! Mot denna bakgrund skulle jag nu vilja säga några ord — det har redan sagts många ord om detta i dag — om den särskilda sessionen med FN:s generalförsamling i april. Ingen borde vara överraskad av att u-länderna uppfattat denna session som sitt nya stora tillfälle att skapa annorlunda relationer mellan sig och den rika världen. Alla de beskrivningar som getts av dessa nuvarande relationer, alla de argument som redovisats för det nödvändiga i att de radikalt ändras, har anförts så många gånger att de skulle verka klichéartade, om de inte hade sin grund i en bister och grym verklighet, och om de inte hittills hade framförts förgäves. Vad u-länderna nu upplever är en ny politisk möjlighet att påverka sin egen situation i positiv riktning. De har inte längre bara en röstövervikt i FN-organen som, liksom så ofta har hänt, kan driva fram maktlösa och därmed meningslösa resolutioner. De känner sig ha en ny politisk makt att sätta bakom kraven på vad som kallas en ny ekonomisk världsordning. Debatten här i dag behöver naturligtvis inte tyngas av en redovisning av skälen bakom detta krav. Detta har skett många gånger i kammaren, senast i biståndsdebatten den 24 april. En ny ekonomisk världsordning, som återspeglar nya politiska maktrelationer, kommer inte att genomföras över en natt, inte detta år och inte nästa år.

Det finns i u-landsvärlden i dag en ny otålighet och en ny medvetenhet; man kommer inte längre att nöja sig med tal och löften. Vid sidan av kravet på genomgripande strukturella förändringar i det världsekonomiska maskineriet finns det, som många redan har erinrat om i dag, ett omedelbart, trängande och mycket betydande behov av en speciell aktion för de u-länder som av olika skäl drabbas hårdast av den nya ekonomiska situationen. Flera talare har också bringat i åtanke FN-beslutet härom och generalsekreterare Waldheims vädjan till de 44 mest gynnade medlemsländerna att snabbt och effektivt lämna bidrag till denna aktion. Bakgrunden till detta förtjänar dock, fru talman, att rekapituleras, ty vi har inte rätt att någonsin glömma den. Den grupp länder som det här är fråga om var redan före den nya världsekonomiska situationen de svagaste och mest utsatta. De har nu drabbats orimligt hårt av en serie händelser, som gör deras allmänna ekonomiska situation hårt akut krisartad, som omöjliggör eller försvårar en förbättring i deras energiförsörjning, i många fall i stället allvarligt försämrar den, som berövar dem möjligheten att komma loss från en katastrofartad livsmedelssituation, med svälten akut eller hotande för hundratals miljoner människor. Dessa länder håller på att sjunka under vattnet. Enligt de senaste Världsbankssiffrorna behövs i år, 1974, 12 miljarder kronor i utifrån kommande kapital, därav 3,6 miljarder som rena bidrag, för att göra det möjligt för dessa länder att hålla näsan över vattnet. Siffrorna ökar år 1975 till 30 miljarder kronor och därav 9,5 miljarder som rena bidrag. Detta i ren nödhjälp. För vart och ett av åren 1976—1980 behöver dessa de svagaste länderna, för att över huvud taget kunna vidmakthålla den ganska blygsamma tillväxttakt som förutses i FN:s internationella utvecklingsstrategi och utöver de nu utgående finansiella flödena, ca 50 miljarder kronor och därav ca 20 miljarder i rena bidrag. Fru talman! Behöver man mycket fantasi för att föreställa sig den mänskliga nöden, i mångmiljonupplaga, bakom dessa siffror? I alla händelser utgör de bakgrunden till att generalförsamlingens särskilda session lanserade, som vi har hört, ett speciellt hjälpprogram i två faser, ett nödhjälpsprogram på kortaste möjliga tid och utan tyngande formaliteter, och därefter inrättandet av en specialfond med start senast den 1 januari 1975. Sverige har, som har redovisats av regeringen och betonats i debatten, senast av biståndsministern för en stund sedan, som svar på generalsekreterare Waldheims vädjan om bidrag till hjälpprogrammets första fas, meddelat sin avsikt att höja länderramarna för de programländer för vår bilaterala biståndsgivning som har bedömts tillhöra de särskilt utsatta länderna med 90 miljoner kronor. Vi har nyss av biståndsministern fått en redovisning av hur dessa medel kommer att fördelas. Jag har denna gång, fru talman, inga invändningar mot att man har gått den bilaterala vägen. Tidsfaktorn är mycket betydelsefull, och denna väg är säkert den snabbaste i en akut nödsituation. Jag kan också acceptera att man tagit dessa 90 miljoner från reserverade medel på biståndsanslaget. Det var väsentligt, att man så snabbt som möjligt och redan under innevarande budgetår gav någon form av positiv reaktion på generalsekreterarens vädjan. Däremot kan jag, fru talman, naturligtvis på inget sätt anse denna summa tillräcklig som svenskt bidrag till nödhjälpsprogrammet under kalenderåret 1974. Jag erinrar om siffrorna 3,6 miljarder kronor som det omedelbara nödhjälpsbehovet för 1974. Med 90 miljoner svarar på inget sätt det gynnade Sverige för en rimlig andel av detta belopp. Därtill kommer att, just därför att bidraget tagits ur reserverade medel, är summan inte lagd ovanpå tidigare utfästelser i enlighet med generalförsamlingens beslut och generalsekreterarens vädjan. För att möjliggöra både ökade insatser under kalenderåret 1974 och fortsatta och ytterligare ökande insatser under kalenderåret 1975 måste vi förvänta förslag av regeringen om ökade anslag för budgetåret 1974/75. Och det bör observeras att detta behov av ökade anslag gäller nödhjälpsprogrammet, inte den speciella biståndssatsning som skall ske genom FN:s nya specialfond. De bägge utskottsskrivningarna från utrikesoch finansutskotten är välkomna, därför att de dels understryker FN-fondens och därmed det multilaterala systemets ökade betydelse i världsekonomins nya läge, dels markerar — på ett annat sätt än regeringen i kompletteringspropositionen — den betydelse som ett aktivt och tidigt svenskt agerande kan få för framgången i FN:s nya uppgifter. Och låt mig här skjuta in, fru talman, att det är för mig ett av de markant nya och ett av de få glädjande inslagen i dagens internationella situation, att världens mest utsatta och mest behövande länder och folk har tillerkänt FN en ny roll och ny betydelse. Sverige som en aktiv FN-stat har all anledning att notera detta. Därför skriver jag med stor tillfredsställelse under de bägge utskottens uttalanden, att en svensk utfästelse om bidrag till den nya FN-fonden på ett tidigt stadium kan vara betydelsefull som incitament till motsvarande utfästelser från andra i-länder liksom från OPEC-länderna. Det ankommer på oss, som har ett i alla avseenden gynnsammare läge än de flesta andra av FN:s medlemsstater, att vara aktiva, att vara tidiga, att vara trogna den FN-linje som vi redan för tolv år sedan bekände oss till i fråga om våra relationer med u-länderna. Det finns all anledning att inte avvakta det slutliga, formella klubbslaget i generalförsamlingen i fråga om fondens bidragsskalor, regler och rutiner. Det finns all anledning att se om inte redan sommarens session med FN:s ekonomiska och sociala råd, där frågan om den nya särskilda FN-fonden kommer att behandlas, kan vara anledning för regeringen att ta ställning till särskilda förslag till höstriksdagen och ytterligare anslag utöver de i den ordinarie budgeten redan beviljade. Jag har, i likhet med andra talare före mig, uppfattat finansutskottets skrivning som, i praktiken, en beställning till Kungl. Maj:t i detta avseende. Vi skall inte följa efter utvecklingen, vi skall vara med i spetsen och leda den. Men, fru talman, hur skall det då vara med storleken av de belopp som Sverige ytterligare bör bidra med till FN:s tvåfasiga hjälpprogram? Ja, det finns en märklig överensstämmelse mellan vad som i jämförelse med svenska bidrag till FN:s vanliga operativa aktiviteter framstår som ett acceptabelt svenskt bidrag till det nya programmet och vad som skulle ytterligare erfordras för att budgetåret 1974/75 lyfta upp de svenska biståndsanslagen till I procent av bruttonationalprodukten, nämligen ca 500 miljoner kronor. Jag kan inte se någon anledning att vi skulle nöja oss med mindre. Fru talman! Mina kontakter med u-landsrepresentanter denna vår har bekräftat min tidigare övertygelse, att i uppbyggandet av en ny ekonomisk världsordning — och vad är den internationella utvecklingsstrategin av år 1970 annat än ett krav på just detta? — måste vi främst gå den multilaterala vägen, FN-vägen. Den framstår i dagens verklighet som den möjliga vägen att bidra till att på sikt rädda mänskligheten undan fasor bortom all beskrivning. Hur ofullkomlig den än i det dagsaktuella perspektivet må förefalla, är den vår enda möjlighet till gemensam räddning, och därför måste vi stärka och förbättra den. Sverige är mera i stånd än de flesta andra i-länder att bära en avsevärd del av ansvaret och bördan för detta. Jag har varit torr, faktaoch sifferrik i detta inlägg. Bakom finns ett stort mått av mänsklig förtvivlan. Låt mig återge titeln på en av en serie politiska och sociala satiretsningar över den tidens elände av den spanske målaren Francisco de Goya, lydande i svensk översättning: Förnuftet sover, och i drömmen formas monster. Fru talman! Förnuftet verkar sannerligen att sova i dag, och situationen i världen är monstruös. Vad kan vi göra för att bidra till att väcka världsförnuftet?

Fru talman! Från början hade jag inte tänkt delta i denna debatt.

Jag skulle under lång tid kunna berätta om all nöd som finns i världen. Det har många talare gjort här på ett utomordentligt sätt, och jag finner ingen anledning att upprepa det. De motioner som vi här har att ta ställning till innebär ju flera yrkanden om att den svenska u-hjälpen nu skall lyftas upp till enprocentsmålet. Jag måste bereda alla mina vänner här en missräkning när jag säger att det är mycket angeläget att så sker men att man inte kan åberopa utrikesutskottets yttrande som stöd för detta, därför att det innebär icke utrikesutskottets yttrande. Inte heller finansutskottets betänkande innebär att riksdagen nästa budgetår skulle lyfta upp vårt samlade bistånd till u-länderna till enprocentsmålet. Naturligtvis skulle det, som utrikesutskottet uttrycker det, ha varit önskvärt att så kunnat ske. Men utrikesutskottet har icke kunnat yrka på detta, och finansutskottet har heller inte gjort det.

Det gäller alltså den fond till vilken regeringen redan har anslagit 90 miljoner kronor. Men som har framhållits i debatten innebär dessa 90 miljoner kronor enbart en överflyttning av medel från andra hjälpområden; de utnyttjas nu för detta ändamål. När regeringen i kompletteringspropositionen talar om denna nya FN-aktion, använder man uttrycket, att om regeringen skulle anse det ”påkallat”, skall man lägga fram en proposition för riksdagen. Jag vill klart säga att utrikesutskottets skrivning på den punkten inbjuder regeringen till att lägga fram en proposition med yrkande om speciella anslag till denna särskilda fond. Men det ankommer på regeringen att tolka utrikesutskottets liksom finansutskottets skrivning och därmed även att avgöra när man anser det vara påkallat att lägga fram en sådan proposition. Endast i det avseendet kan man i bästa fall utnyttja uttrycket ”en beställning”, som fru Thorsson använde i sitt anförande. Personligen skulle jag sätta stort värde på en proposition med förslag om att vissa medel ställs till förfogande för detta ändamål — om inte för annat så för att kunna göra det litet lättare för regeringen när man kommer fram till budgetåret 1975/76. Som läget är nu, när regeringen inte kan uppfylla enprocentsmålet under budgetåret 1974 76. Och då gäller det inte enbart att fylla ut det som fattas för att enprocentsmålet skall uppnås och som är 540 miljoner eller någonting sådant. Man skall dessutom anvisa medel för den tillväxt av anslagsbehovet som har skett under de år då det varit en försening med låt mig säga ytterligare 400 miljoner. Det betyder att riksdagen för 1975/76 får lov att besluta om att till u-hjälpen ge omkring 900 miljoner. Någon kanske säger att detta är för högt räknat. Jag tror att erfarenheten kommer att visa att det icke är för högt tilltaget, utan att vi kommer att ställas inför siffror av den här storleksordningen. Från den synpunkten menar jag att det skulle vara önskvärt att man ansåg det påkallat att för höstriksdagen lägga fram en proposition med förslag om ett så högt anslag som möjligt. Men jag vågar inte själv tro att man i en sådan proposition skulle föreslå så mycket som 500 miljoner. I debatten här har det, som jag redan sagt, gjorts uttolkningar som inte stämmer överens med skrivningarna i vare sig utrikesutskottets yttrande eller finansutskottets betänkande. Herr Korpås började med att konstatera att nu är enprocentsmålet praktiskt taget uppnått, med den skrivning som utrikesutskottet har gjort. Ja, det är att ha en mycket stark tro, om man kan uttrycka sig på det sättet, framför allt om man själv har deltagit i utrikesutskottets behandling. Och detta har upprepats av andra talare. Lisa Mattson yrkade först på att man skulle uppfylla enprocentsmålet, men litet längre fram i sitt anförande kom hon in på anslag till FN:s särskilda fond, och då yrkade hon på ett så stort anslag som möjligt och talade inte längre om enprocentsmålet. Därför är jag litet konfunderad över uttalandet och undrar vad det kan innebära. Om det innebär 500 miljoner plus anslag till FN:s särskilda fond är för mig tämligen oklart. Fru Thorsson höll ett mycket intressant anförande, och fru Thorsson kan naturligtvis de här biståndsfrågorna bättre än de flesta — det är inget tvivel om det. Men jag måste för min del säga att det är förvånansvärt att fru Thorsson kan redogöra för allt det elände vi har i världen och ändå vara optimist och tro att det hela skall kunna klaras genom att bl.a. vi ger mera pengar. Jag skulle vilja mot bakgrund av fru Thorssons anförande säga att om hennes synpunkter är riktiga, vilket jag tror att de är, då är vi på väg in i rena katastrofen, och industriländerna kan inte förhindra det. Det krävs nämligen en enorm vilja från industriländernas sida för att klara den saken, och man vet att industriländernas tro på u-hjälpen inte sträcker sig särskilt långt; den är i varje fall mycket mer begränsad än vad den är här i vårt land. Vi är på väg, fru Thorsson, in i rena katastrofen. Jag är ledsen att behöva säga det, ledsen att jag har den uppfattningen, men världen ser ut på det sättet. Och det är klart att Sverige skall för sin del hjälpa, men de småpengar som Sverige kan bidra med — även om vi uppfyller enprocentsmålet eller fördubblar det till 2 procent — är som en droppe i havet. Flera talare i debatten här har hävdat att ett positivt svar från Sverige i denna fråga skulle leda till att vi drog med oss andra länder, som i annat fall inte kommer att visa sin välvilja såsom de borde. Men är det inte att ha en övertro på vad ett beslut i vårt lilla land kan ha för inverkan på de stora industriländerna i världen? De stora industriländerna har ju under en följd av år inte ökat sin u-hjälp; de har tvärtom minskat sina anslag. Det är ett av de problem som den fattiga världen har att brottas med att industriländerna är så pass motvilliga som de är att hjälpa utvecklingsländerna. Jag hoppas att fru Thorsson, som trots allt är optimist, inte tror att Sverige kan göra något nämnvärt i den här frågan såsom läget är, om inte de stora industriländerna vill vara med. Och jag tror inte på de stora industriländerna — inte på något av dem —, ty när allt kommer omkring överskuggar de egna problemen i industriländerna ofta de beslut som dessa länder rätteligen borde fatta i frågor av denna typ. Om vi själva kom i en mycket besvärlig ekonomisk situation skulle det kanske bli likadant här. En sak är uppenbar: Vi löser inte u-landsfrågorna med välvilliga uttalanden och deklarationer om än aldrig så positiva. Det är alltid mycket billigt att göra en deklaration, en resolution eller ett välvilligt uttalande. Det har alla råd med. Herr talman! Jag har velat göra de här kommentarerna till dagens debatt och på nytt understryka att man inte kan åberopa vare sig utrikesutskottet eller finansutskottet och säga att enprocentsmålet nu skall uppnås. Liksom många andra talare här vill jag tillstyrka finansutskottets uttalande, men det innebär inte det som flera talare har sagt, att enprocentsmålet skall uppfyllas 1974/75. Det framgår mycket klart på s. 20 i finansutskottets betänkande, där man tar ställning till detta med stöd av utrikesutskottets yttrande. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Det är finansutskottets betänkande vi skall ta ställning till när den här debatten är över. Herr Arne Geijer är ordförande i utrikesutskottet. Det är givetvis alltid intressant att höra en utskottsordförandes tolkning av vad utskottets ledamöter har skrivit. Men det viktiga är vad som faktiskt står i utskottens betänkanden. Det är detta som blir innebörden i riksdagens beslut och som regeringen har att rätta sig efter. Det som står i de utskottsbetänkanden vi nu diskuterar är att det blir en särskild fond i FN-regi för de av oljekrisen hårdast drabbade u-länderna. Regeringen har i sin kompletteringsproposition sagt att vi skall ge bidrag till en sådan fond — om den kommer till stånd. Det kommer den nu att göra. Regeringen har vidare aviserat att den skall återkomma till riksdagen med förslag om hur bidraget skall finansieras, vilket ju inte precis tyder på att det kommer att röra sig om några småpengar. Det står i utskottsbetänkandet att det är angeläget att den här utfästelsen görs tidigt. Eftersom frågan skall behandlas av FN:s generalförsamling, måste det givetvis innebära att utfästelsen görs någon gång på sensommaren eller i höst. I utrikesutskottets yttrande sägs vidare att en sådan här utfästelse skall vara av en sådan storleksordning att den ligger i linje med strävandena att uppnå enprocentsmålet. Det här är, herr talman, ganska klara besked till den regering vars statsminister ju har beskrivit regeringen som riksdagens verkställande utskott.
Herr talman! Jag ämnar inte nu fortsätta resonemanget kring enprocentsmålet och dess uppfyllande. Jag begärde replik för att något kommentera de reflexioner som herr Arne Geijer i Stockholm knöt till mitt tidigare anförande. Herr Geijer ansåg sig kunna bestyrka att min skildring är riktig. Situationen i världen är grym och monstruös. Hur, frågar herr Geijer, kan jag ändå vara optimist? Vi är på väg mot en katastrof, säger herr Geijer. Ja, det är vi, men jag kan för min del inte acceptera att vi inte skulle kunna stoppa rörelseriktningen på vägen mot katastrofen. Det är riktigt att det krävs en enorm mobilisering av viljan, och vi är skyldiga att bidra till denna mobilisering. Hur kan man då, frågar herr Geijer, ha en sådan övertro på vad det lilla Sverige skall kunna göra ens om vi satsade 2 procent av bruttonationalprodukten? Jo, det är faktiskt så att man kan spela en roll genom att vara ett exempel — inte genom att vara ett världens samvete — och genom att vara aktiv och tidigt ute, som jag försökte framhålla i mitt anförande. Vi kan inte annat än att vara med om att mobilisera en världsvilja av enorma mått för att stoppa rörelseriktningen på väg mot katastrofen i världen. Om vi är villiga att satsa våra krafter på detta, då kan man, herr Geijer, fortfarande vara optimist. Det gäller alltså att mobilisera viljan, att aktivt driva den, att aktivt agera och stoppa rörelseriktningen på vägen mot katastrof i världen. Sverige kan tillsammans med andra länder visa exempel på en sådan vilja. Man väntar också att Sverige skall visa exempel på en sådan vilja. Det är det, herr Geijer, som jag vill vara med om att driva fram i detta land.

Herr talman!

Regeringen kan visserligen lägga fram en proposition mitt i sommaren, men det är höstriksdagen som skall ta ställning till den. Här gäller det nämligen inte pengar som redan finns för annat ändamål, utan det måste bli nya pengar. Men vad utrikesutskottet inte har tagit ställning till och inte sagt någonting om är när det är påkallat. Det är alltså regeringen som skall säga när man anser det vara påkallat, och regeringen skall då också anvisa finansieringskällor. Och jag håller inte med herr Ullsten, när han säger att den omständigheten att utskottet har skrivit att regeringen skall anvisa finansieringskällor innebär att enprocentsmålet skall uppfyllas, ty man kan inte komma med för små belopp. Nej, det hoppas jag att man inte gör utan att man lägger fram förslag om ordentliga anslag. Men låt mig säga att utskottets skrivning på den punkten innebär inte något yrkande om uppfyllande av enprocentsmålet. Skrivningen kan inte tolkas på det sättet. Om man gör det, så bygger man på tro, inte på vetande. Jag är ledsen över att nödgas korrigera mina vänner i utrikesutskottet under debatten, men jag måste göra det när man här ger sig in på vad utskottet egentligen avser med sin skrivning. Och om riksdagen godkänner finansutskottets hemställan skall vi vara helt på det klara med att det inte innebär något beslut om uppfyllande av enprocentsmålet. Vi kan hoppas att regeringen under resten av detta år lägger fram en proposition om ett speciellt bidrag till FN:s särskilda fond och att det bidraget sättes så högt som möjligt, men vi har icke beslutat om uppfyllande av enprocentsmålet. Det kommer först 1975 och 1976.
Herr talman! Jag måste säga att man blir inte särskilt glad när man lyssnar på replikskiftet mellan en del av utrikesutskottets ledamöter. Här råder uppenbarligen stora spänningar mellan ledamöterna i utskottet, trots att de har kunnat komma överens om en skrivning. Och alldeles uppenbart råder det också mycket stora spänningar inom det socialdemokratiska partiet. Det är viktigt att efter denna diskussion säga rent ut att det vore skandal om regeringen inte till höstriksdagen lägger fram en proposition, som med ett rimligt belopp bistår det speciella FN-programmet. Detta vore en skandal och ingenting annat. Vi i denna lilla fredade avkrok av världen klarar oss undan de påfrestningar som drabbar de fattigaste bland de fattiga. Vi diskuterar nästan inte ens de enorma råvaruprisstegringar som ägt rum sedan 1970. Priset på åtskilliga varor, som är för utvecklingsländerna helt oundgängliga livsförnödenheter, har både tvåoch tredubblats under denna period på det som brukar kallas världsmarknaden. Priserna på petroleum och petroleumprodukter har närmast femdubblats — den mest dramatiska prishöjningen ägde som bekant rum i slutet av 1973 och början av 1974.

Det är mot denna bakgrund självklart att det inte är vår moraliska förpliktelse att uppfylla enprocentsmålet som är det väsentliga, utan det är på vilket sätt vi konkret kan bistå de fattigaste och mest drabbade länderna i denna akuta krissituation. Det är orimligt att här hemma gräva ned sig i en debatt om enprocentsmålet. Men det är viktigt att vi håller våra löften — det är en fråga om politisk trovärdighet. Utvecklingen på råvaruprissidan har också inneburit ökade klyftor mellan utvecklingsländerna, mellan dem som har råvaror och dem som inte har det. Trots detta och trots klart motstridiga intressen mellan olika u-länder, i varje fall på kort sikt, har utvecklingsländerna hållit ihop i FN-arbetet. FN:s extra generalförsamling blev — det tycker jag måste sägas — en mycket stor framgång för u-länderna i första omgången. För att den skall bli det också i andra omgången, i skedet av förverkligande av de resolutioner som antogs, krävs naturligtvis att utvecklingsländerna får vårt och andra industriländers stöd. För att något neutralisera effekterna av råvaruprisstegringarna under 1974 och 1975 beräknas det krävas ytterligare 40—50 miljarder kronor i bistånd. Dessa uppskattningar — som också Inga Thorsson berörde — anser många u-länder vara tilltagna i underkant.

När det gäller fonden, som alltså skall börja arbeta kommande årsskifte och fortsätta arbeta i varje fall under resten av andra utvecklingsårtiondet, måste regeringen framlägga en proposition för höstriksdagen. Det är en självklarhet att Sverige måste gå före med en konkretisering av det bistånd som vi är beredda att ge. Jag tror också, att det är viktigt att Sverige är berett att anmäla sitt bistånd, exempelvis vid ECOSOC:s beredning av denna fråga i sommar inför den ordinarie generalförsamlingen till hösten. Sedan vill jag göra några kommentarer till de skrivningar som har förekommit här. Kompletteringspropositionen gör en villkorlig anspelning på ett kommande regeringsförslag. Eftersom propositionen uppenbarligen är tryckt innan FN-beslutet fattades är det väl ändå rimligt att tolka det så att det villkoret, dvs. att om så är påkallat återkomma till riksdagen, måste vara överspelat vid det här laget. Det är påkallat. Den nya situationen borde rimligen också innebära att ställningstagandet från regeringens sida i samma proposition, att inte uppnå enprocentsmålet under budgetåret 1974/75, är överspelat. Avgörandet i FN om den särskilda fonden är visserligen en rekommendation, som skall behandlas av ECOSOC och definitivt beslutas av höstens generalförsamling. Men det finns ingen grund för den tanken att generalförsamlingen inom loppet av ett knappt halvår skulle ändra sitt ställningstagande. Om det skall bli något konkret av beslutet krävs också att länder som Sverige, precis som det anförts i utskottsbetänkandena, på ett tidigt stadium före det slutliga beslutet ger besked om vad vi är Nr 98 beredda att göra. I centermotionen 1856 har vi ansett att ett rimligt belopp i RER sammanhanget bör vara 500 miljoner kronor, vilket alltså som en FIMIYW LT ER sekundär effekt skulle få till följd att enprocentsmålet kunde uppnås Den ekonomiska under budgetåret 1974/75. I den motionen, undertecknad av ett politiken, m.m. femtontal centerpartister, har vi också anvisat olika möjligheter att finansiera en sådan insats. Till sist vill jag säga något om den manifestation som följde på fröken Mattsons anförande här tidigare i kväll. Jag tycker att den var ett positivt tecken, som man skall vara beredd att ta fasta på — och som rimligen borde påverka också regeringen. Jag hoppas att utrikesutskottets ordförandes inhopp i debatten inte har medfört någon ändring på den punkten. Jag är övertygad om att det finns betydande opinioner inom alla partier som är beredda att stödja ett förslag, med anvisad finansiering om ytterligare 500 miljoner kronor till FN:s speciella program — om så behövs med en votering över partigränserna här i riksdagen. Egentligen är det frestande att försöka åstadkomma ett sådant beslut redan nu. Jag avstår från att göra det; jag tror alltså att det både inom det socialdemokratiska partiet och bland de övriga partierna här i riksdagen finns en sådan opinion för att göra en rejäl insats till hösten att regeringen inte kan avstå från att lägga fram en proposition. Vid den tidpunkten skall vi i stället ta en eventuell votering — om det behövs. Det är det minsta vi kan göra för de fattigaste bland de fattiga i världen, när vår hemmakonsumtion nu stiger snabbare än någonsin under det senaste decenniet.

Herr talman!

Herr talman! Jag skall be att få instämma.

Den 25-procentiga ökningen varje år, som då beräknades behövlig, har inte visat sig tillräcklig. Vi riskerar att hamna i samma situation som Japan vid den tredje UNCTAD-konferensen i Santiago 1971, som då behövde ursäkta sina alltför låga u-hjälpsanslag med det faktum att man inte kunde sträcka sig längre, då Japans bruttonationalprodukt ökat så kraftigt. Som en tankeställare i debatten kan ändå vara värt att påminna om att vi är eniga om och anser oss ha råd till en kollektiv ökning av vår välfärd med ca 4 procent av bruttonationalprodukten genom de överenskomna reformerna. Den ytterligare ökning av u-hjälpen för att uppnå enprocentsmålet som vi i dag har talat om rör sig om drygt två tusendelar av BNP eller fyra tusendelar av den privata konsumtionen. Huvudorsaken till den världsfattigdom som i dag råder är den liberala ekonomin med nästan hela makten förlagd till den rika världen. Våra krafter måste därför inriktas på en kamp mot de fattigdomsalstrande krafterna i världsekonomin och den internationella politiken. Internatio nell solidaritet är inte bara en fråga om biståndspolitik, även om det är en avgörande del i dag.

Samtidigt tror jag mig våga påstå att de svenska medborgarna i det närmaste gått oberörda ur krisen. Energikrisen slår hårdast mot och får de långvarigaste följderna för de allra fattigaste. Priset på olja och bensin steg brant över en natt i Indien. Hårdast drabbades de fattigare klasserna, som köpte små kvantiteter bensin till matlagning och som använde fotogen för ljus och värme. Prisstegringarna hindrade effektivt miljontals människor från att använda bensin; människor måste plötsligt bestämma sig för om de ville ha mat eller ljus och värme. De har inte råd till bådadera. Industriländerna berörs visserligen, men de befinner sig i ett väsentligt bättre läge. De har exempelvis rika kollager som kan utnyttjas igen, de har teknologin för att påskynda utvecklingen av nya resurser från kärnkraft till geotermisk energi och solenergi. Men framför allt har de ekonomiska medel att möta de stigande oljepriserna. De fattigaste nationerna har inga sådana utvägar. Medan oljan för industriländerna är en bekväm tillgång, är den för u-världen en livlina, som är nödvändig för att överleva. Jordbruksproduktionen är avgörande för u-världens ekonomi, och omedelbara och drastiska ökningar är nödvändiga. Men för detta krävs bensin och dieselbränsle för traktorer och lastbilar, olja och elektricitet för pumpar till bevattning, nafta för omvandling till gödselämne. Medan USA:s medborgare köade för bensin till sina lyxbilar väntade i timmar u-ländernas fattiga på olja för att driva sina bevattningspumpar och söka klara sin överlevnad. Även under högkonjunkturer har de oljeimporterande u-länderna ett ogynnsamt läge. De som kontrollerar strategiska delar av kedjan från oljekällan över tankbåten, raffinaderiet och försäljningen betalar det lägsta priset. De oljeimporterande u-länderna, som inte har en sådan kontroll, betalar i allmänhet 20 procent mer för sin olja än de industriella förbrukarna, något som har lett till en avsevärd åderlåtning av deras hårdvaluta. Mot denna bakgrund framstår den extra generalförsamlingens resolution om upprättande av ett nytt internationellt ekonomiskt system som än viktigare. Bland de ting som Sverige då förband sig medverka till var dels arrangemang för att främja en ökande överföring av reala resurser från itill u-länder, dels ökning av den offentliga delen av de finansiella resursöverföringarna så att målet för FN:s internationella utvecklingsstrategi kan uppfyllas och t.o.m. överträffas. I generalförsamlingens resolutioner framhålls att länderna måste göra insatser i förhållande till sin utvecklingsnivå och till kapaciteten och styrkan i landets ekonomi. Det är med tillfredsställelse jag, som flera andra tidigare har gjort, noterar finansutskottets skrivning om u-hjälpen. Man förutsätter att när en samlande lösning uppnås, regeringen fullföljer sin i propositionen anförda mening och jämväl lämnar förslag till finansieringen härav. Utskottet biträder vad som sägs i utrikesutskottets yttrande om att ett ställningstagande om svenskt bidrag till FN-insatser bör göras på ett tidigt stadium. Detta ligger i linje med strävandena att snabbt uppnå enprocentsmålet. Mot bakgrund av finansutskottets skrivning finner jag det naturligt att den svenska regeringen vid ECOSOC:s sammanträde i sommar redovisar Sveriges tillskott till fonden — under förutsättning av riksdagens medgivande, ett medgivande som av finansutskottets eniga skrivning att döma redan är för handen. Ländernas insatser till den föreslagna fonden bör enligt resolutionen i generalförsamlingen stå i förhållande till utvecklingsnivån och till kapaciteten och styrkan i landets ekonomi. Också detta talar för att Sverige går in i FN:s särskilda program med de resterande 500 miljoner kronor för att enprocentsmålet skall uppnås 1974/75 som riksdagen 1968 beslutade om. Min förhoppning stärks ytterligare av slutorden i statsrådet Feldts huvudanförande vid den extra generalförsamlingen i maj: ”Denna generalförsamlings extrasession kan visa sig vara av historisk betydelse. Länderna måste då vara beredda att samarbeta med ömsesidig respekt för varandras vitala intressen och på grundval av verklig jämlikhet. Det är i denna anda som Sverige kommer att ge sitt bidrag.” Så till frågan om den mer långsiktiga strategin för internationell solidaritet och jämlikhet. Jag skall här begränsa mig till ert av de områden där våra åtgärder på ett avgörande sätt kan påverka u-ländernas situation. I strategin för FN:s andra utvecklingsårtionde knyts frågan om ekonomisk och social utveckling samman med frågan om nedrustning. En internationell expertgrupp under ledning av Alva Myrdal har arbetat fram en rapport om relationen mellan nedrustning och det globala ekonomiska och sociala uppbyggnadsarbetet. Gruppen har konkret visat på hur frigjorda resurser på rustningssidan kan användas för internationellt uppbyggnadsändamål. Man fann att om de friställda resurserna till övervägande del används till nationella ändamål, skulle detta automatiskt omedelbart öka välståndsklyftan mellan de rika och fattiga länderna. Med största sannolikhet skulle en nedrustning i de rika länderna både samhällsekonomiskt, psykologiskt och politiskt möjliggöra en inte obetydlig ökning av u-hjälpen. Några talande siffror visar hur betydande effekter även mycket blygsamma reduceringar av rustningskostnaderna skulle kunna åstadkomma. Den fastställda målsättningen för FN:s andra utvecklingsårtionde är en sexprocentig tillväxt i u-ländernas BNP. En förutsättning för detta är att de rika länderna kan fördubbla sitt offentliga bistånd från 0,35 procent till 0,7 procent av industrivärldens samlade BNP, något som i flertalet industriländer betraktas som en omöjlig prestation. Detta omöjliga belopp skulle i pengar räknat kunna läggas på FN:s bord när världens nationer bestämde sig för att reducera sin rustningsbudget med 5 procent. För ett genomsnittsindustriland betyder en femprocentig rustningsbegränsning möjlighet till en hundraprocentig biståndsökning. Ett väsentligt ökat utvecklingsbistånd från de rika nationernas sida är en grundläggande säkerhetspolitisk åtgärd. Jag är övertygad om att det är en nödvändighet att vi snarast börjar diskutera i dessa termer.

I punkt efter punkt kan man finna hur svensk militär forskning och utveckling kan läggas om för fredlig forskning och utveckling. Om vi på detta sätt på u-världens villkor ställer vårt kunnande och vår teknik till förfogande skulle det vara en icke föraktlig u-hjälp. Till slut, herr talman, finns det anledning att återvända till diktarens ord, som trots allt äger stor aktualitet: ”Jag känner mig oroad och önskar att många gjorde det.”

Herr talman! Sverige är ett litet land. Men att vi bor i ett litet land får inte leda oss till en känsla av vanmakt, till att vi säger: Det spelar ingen roll vad vi gör, för det är ändå stormakterna som bestämmer. Det får inte medföra att vi avstår från att aktivt söka påverka den internationella utvecklingen. För visst spelar det en roll att vi i Sverige reagerar mot våld och förtryck ute i världen. Visst har det betydelse att svenska biståndsarbetare borrar en djupbrunn i en afrikansk by, där källvattnet kan ge nya livsmöjligheter åt de förtorkade åkrarna. Det är klart att det betyder något, när sjuka människor kan bli arbetsföra igen, när fattiga människor kan få lära sig läsa och skriva och när Sverige i FN eller i andra sammanhang medverkar till att förbättra de ekonomiska och sociala villkoren i fattiga länder. Det har en oerhörd betydelse för de människor som berörs, och det kan också få spridningseffekter. Men svenskt engagemang för att påverka världens försörjningsoch miljöproblem är naturligtvis inte bara en fråga om att hjälpa andra. Det gäller också vår egen framtid. Ta t.ex. problemet med svavelutsläpp över vårt land. Svavlet försurar sjöarna, skadar skogen och hotar människans hälsa. Vi kan lägga upp ett ambitiöst program för att minska de svenska svavelutsläppen. Men trots det kan vi få uppleva att vår miljö försämras genom svavelutsläpp, helt enkelt därför att det mesta svavlet som faller över Sverige kommer från utländska källor. Fortsätter utsläppen därifrån att öka misslyckas den svenska miljöpolitiken på detta område. Vi kan inte lösa våra inhemska problem, om vi inte ser dem i ett internationellt sammanhang. En orsak till att vi tog initiativet till FN:s miljökonferens var just att vi inte kan klara vår egen miljö utan internationella överenskommelser. Vår värld är en enda ändlig värld. Det är en självklarhet. Men den tål att upprepas, för den speglar ett nytt eller kanske bortglömt sätt att se på oss själva och vår situation. Vi måste alla dela på världen och vad den har att bjuda på. Vi vet att världens försörjningsoch miljöproblem är allvarliga. Många utvecklingslinjer pekar hän mot en ytterligare försämring av situationen. Befolkningen ökar snabbt, och redan nästa år finns kanske över 4 miljarder människor på jorden. Någonstans finns en gräns för hur många människor vår jord kan försörja. Men än så länge beror våra problem inte främst på att vi är för många människor. Till den avgörande delen är våra nuvarande problem följden av en skev hushållning med jordens tillgångar. Jag hade tillfälle att delta i FN:s extra generalförsamling om råvaror och utvecklingsproblem. Det var första gången i FN:s historia där en generalförsamling dominerades av dokument som lagts fram av u-länderna. Vad krävde de? Jo, de krävde slut på en ordning som innebär att länderna med 30 procent av världens befolkning lägger beslag på 70 procent av världens inkomster. De krävde nationellt oberoende, ekonomisk frigörelse från utländska kapitalintressen, rättvisare världshandel, valutareformer, större inflytande i de internationella samarbetsorganen. De krävde helt enkelt ett nytt internationellt ekonomiskt system. Vi har i Sverige egentligen aldrig haft någon ordentlig debatt om de problemen på bred front. Men det är nödvändigt att den svenska diskussionen i högre grad kretsar kring den typen av internationella solidaritetsfrågor. Då blir biståndspolitiken en del i ett större sammanhang — men under överskådlig tid en viktig del. De fattigaste ländernas akuta svårigheter är allvarliga, och det krävs omedelbara åtgärder. Får vi inte hjälp snart, så går vårt samhälle under, sade man från de värst drabbade länderna. Generalförsamlingen antog också ett specialprogram för dessa länder. Generalförsamlingen uppmanade bidragsgivarna att ge hjälp utöver nuvarande biståndsvolym, och så beslöt man att inrätta en särskild fond för utvecklingsbistånd och katastrofinsatser. När jag lyssnade på de rika ländernas tal i generalförsamlingen, hörde jag gång på gång sådana formuleringar som att om andra länder också lämnar bidrag så är vi beredda. Ständigt framkom en avvaktande inställning, där man intresserat sökte röna ut hur mycket pengar som kunde tänkas komma från andra håll. Därför tror jag det är oerhört viktigt att länder som Sverige söker förlösa dessa fastlåsta, avvaktande attityder. Kan vi på ett tidigt stadium gå fram och utfästa oss att lämna en rejäl summa, så kan det ha en stor betydelse. Möjligheterna att man får spridningseffekter är uppenbara. Det är i varje fall ett starkt intryck som jag tog med mig hem från generalförsamlingen. Vi har speciella förutsättningar att verka i FN, därför att Sverige är ett neutralt land utan kolonialt förflutet och inte kan misstänkas för att ha stormaktsambitioner. Låt oss utnyttja de förutsättningarna så långt vi kan. Vi har råkat ut för höjda oljepriser. Men trots det har vi en av världens starkaste ekonomier. Det vore ett nederlag för oss politiker om vi inte klarar att möta de nya kraven på bistånd. Låt oss satsa de 500 miljoner som ännu fattas för att vi skall uppnå enprocentsmålet under nästa budgetår, och låt oss utan krumbukter axla ansvaret för att finansiera dessa ökade utgifter! En värld för alla — det är mottot för FN:s befolkningsår, som man utnämnt 1974 till. Därigenom vill FN försöka engagera människor och länder till insatser för att få en bättre balans mellan befolkning, resurser och miljö. Diskussionen om de fattiga folken och deras belägenhet har ofta ensidigt kretsat kring hur de bör ändra sin samhällsorganisation och sina tekniska och ekonomiska förutsättningar. Man glömmer gärna att ställa frågan: Vilka förändringar är nödvändiga i de rika ländernas ekonomiska och sociala organisation för att klara världens försörjningsoch miljöproblem? Det är dags att ta itu med den debatten på allvar. Men samtidigt måste vi förverkliga enprocentsmålet under nästa budgetår. Det är ett viktigt bidrag till internationell solidaritet och rättvisa. Det är rimligt att vi gör den insatsen i arbetet på att skapa ”en värld för alla”.

Herr talman! Som tolfte talare i det här avsnittet av den ekonomiska debatten är det kanske en smula banalt att ställa frågan om enprocentsmålet har spelat någon roll för svensk biståndspolitik. Men det är en fråga som med fog kan ställas eftersom den varit så central i debatten genom åren. Jag vill besvara den frågan med ja. Här hemma främst som en enkel symbol för våra ansträngningar och som ett mått på solidaritet med de fattiga länderna, tillräckligt lättfattligt som inslag i information och opinionsbildning. För mottagarna vågar jag likaså påstå att det har varit av betydelse. Det har haft en pådrivande funktion för anslagens bestämning. Sedan enprocentsmålet en gång uppställts och accepterats har alla partier verkat för uppfyllandet. Den konsekventa 25-procentiga höjningen varje år och den i år aktuella 35-procentiga höjningen är en effekt av måluppställandet. Numera vet vi att ett på lång sikt framgångsrikt och för de breda folklagren effektivt bistånd är mycket mer komplicerat än flertalet föreställde sig i början av 1960-talet och att det inte kan bestämmas och beskrivas i så enkla termer som ett procentmål. Därav följer också att den informationsuppgift som föreligger är mycket svårare i nuläget i jämförelse med vad den var under 1960-talet. Men den uppgiften är också intressantare och viktigare än den har varit tidigare. Kanske är det fler än jag som i dag erinrar sig tillfällen då riksdagen tidigare har diskuterat enprocentsmålet och då stämningsläget utanför huset har varit ett helt annat än det är i dag, då riksdagen bokstavligen belägrades av entusiastiska och uppfordrande ungdomsgrupper som då såg främst till anslagens storlek. Nu är det ungdomarna som mer än de flesta prövar och granskar vår biståndspolitik från helt andra utgångspunkter.

För många är därtill biståndspolitiken en samvetssak — en solidaritetsyttring som man inte vill att politikerna skall dagtinga med. Utställda löften skall hållas. Det är så i vida kretsar inom arbetarrörelsen, och det är med vetskapen härom som jag har gått att ta ställning i utrikesutskottet.

Det var emellertid inte bara uppfattningen i min politiska basorganisation som jag utgick från vid ställningstagandet i utrikesutskottet utan självfallet också de särskilda förhållanden som karakteriserar stora delar av u-landsvärlden just nu och som tidigare här så utförligt och så vältaligt har beskrivits. Jag tänker på sviterna av energikrisen, som drabbat så många länder där, och på naturkatastrofer med utbredd svält och elände i sina spår. Vad den särskilda FN-sessionen uträttat och inriktat sig på har vi tidigare också fått höra flera gånger. Jag noterar regeringens snabba beslut om en omfördelning av de 90 miljoner kronorna. Det kan visserligen sägas att det skedde inom ramen för det anslag som finns, men det är faktiskt också fråga om nya pengar, eftersom de annars ganska lätt hade kunnat bli stående reserver. Utrikesutskottets betänkande var formellt adresserat till finansutskottet, som i sak anslutit sig till detsamma i sitt betänkande. Jag vill se båda dessa aktstycken som en uppmaning till regeringen att vidta de åtgärder som blir påfordrade och som ligger i linje med strävandena att snabbt uppnå enprocentsmålet, precis som det står i de båda betänkandena. Om det tillåts mig, vill jag uttala min glädje över det sätt på vilket statsrådet Sigurdsen har framträtt i dag. Det som hon sade hade kanske bort uppmärksammas mera, då hon knappt och klart gav oss en föreställning om vad FN hade beslutat och hur man hade tänkt sig fortsättningen efter detta beslut. Men ännu viktigare var det som hon avslutade sitt anförande med. Hon sade att hon kunde lova att den svenska regeringen återkommer med ett snabbt ställningstagande när beslut i FN föreligger. Jag tar fasta på det löftet.

Herr talman! Efter det avsnitt i debatten som behandlat u-hjälpsfrågorna vill jag nu återgå till debatten om de ekonomiska samhällsspörsmålen. Jag vill då inledningsvis notera hur man framför allt från den nya majoriteten, om jag får använda det uttrycket, med djupt engagemang har omvittnat sin ansvarskänsla för landet i en ödesmättad tid. Det har också därifrån riktats anklagelser främst mot centern för bristande ansvarskänsla. Jag ämnar inte ta upp dessa anklagelser. De är redan tillbakavisade. Jag vill bara notera att herr Palme gick längst. Han sade ungefär så här: Vi var inte rädda för ett nyval. Vi är ganska övertygade om att vi hade vunnit ett sådant. Men, sade herr Palme, vi tänkte på landet — som han således ville förskona från en socialistisk majoritet. Jag noterar denna öppna generositet och omtanke för bevarande till protokollet. Den ekonomiska situationen är förvisso inte problemfri. Vi har en i förhållande till omvärlden hög prisnivå, vi har en stark inflationistisk utveckling i ekonomin och vi har ett mycket högt skattetryck. Kombinationseffekten härav är så att säga självgenererande, så till vida att den i sig själv utlöser nya prisstegringar och nya skattehöjningar, som naturligtvis i sin tur leder till starka kompensationskrav främst på lönemarknaden. Att omvärlden nu hårt pressar den hemmagjorda inflationen åberopas ofta som det verkligt stora problemet i sammanhanget. Det bör dock understrykas att konjunkturuppgången, som vi så länge väntat på här i landet, väl ändå har övervägande positiva sidor. Det som därtill är intressant att notera i sammanhanget — om än inte precis glädjande — är att oavsett konjunkturen har kostnadsnivån i landet stigit. Vi har haft såväl arbetslöshet som inflation samtidigt, en situation som är rakt omvänd i förhållande till den klassiska på området. Om politik är att vilja, så har vår urgamla socialdemokratiska regering trots all sin förnyelse saknat endera vilja eller mod — eller bådadera — eller också har den grundligt felbedömt såväl läget som verkan av vidtagna åtgärder. När jag säger detta utgår jag från att det väl ändå inte varit regeringens avsikt att köra upp skattetrycket så högt, att man nu ständigt måste leta efter nya möjligheter att dölja skatterna, som människorna ändå till sista öret måste betala. Det kan väl heller inte ha varit regeringens avsikt att föra en politik med sådana verkningar att priserna skenar i väg så starkt att man på område efter område måste tillgripa såväl prisstopp som subventioner — ja, på ett betydelsefullt område t.o.m. åtgärder som i realiteten innebär att vi flyttar fram svårigheterna och kanske övervältrar dem på kommande generationer. Jag tänker här på bostadsområdet, där man nu i ännu högre grad än hittills tydligen är beredd att beträda dylika vägar. Att situationen är besvärlig råder det väl intet tvivel om, och inte förbättrar man den på sikt genom de mycket temporära och kortsiktiga åtgärder som regeringen vidtagit. Om skattetrycket är för högt finns det två vägar att gå för att komma till rätta med problemet. Den ena är att sänka utgifterna i samhället. Den andra är att öka skatteunderlaget. Man kan naturligtvis också tänka sig kombinationen av båda vägarna. Detta betyder fler människor i arbete, en ökad produktion och en billigare produktion. Först under dessa förutsättningar kan en skatteomläggning också bli socialt betingad, dvs. komma de lägsta inkomsttagarna till del. Samma villkor gäller naturligtvis också för en löneutjämning. Det intressanta att konstatera är att de senaste skatteomläggningarna — några sänkningar har det ju inte varit — inte är betingade av de lägsta inkomsttagarnas situation, utan framsprungna på grund av trycket från grupper som tjänar relativt mycket pengar, grupper som varit starkt fackligt företrädda. Och obestridligen har dessa människor blivit mest tillgodosedda vid den omfördelning som skett genom sänkt statsskatt, höjd kommunalskatt, ökade indirekta skatter och arbetsgivaravgifter. Det skulle verkligen vara intressant med en analys av verkningarna av den övervältringskarusell som varit i gång på skatteområdet under de senaste åren. En lösning av dessa problem måste — som jag redan antytt — också kopplas till sysselsättning och produktion, då framför allt inom den varuproducerande sektorn. Här möter oss naturligtvis det stora problemet med den svällande offentliga sektorn och den krympande varuproducerande sektorn. Detta är ingen ny utveckling. Den har pågått länge. Men som all annan utveckling kommer den till en balanspunkt där noggranna avväganden måste göras, och förmodligen befinner vi oss i ett sådant skede nu. Det är då skrämmande att från socialdemokraternas sida höra resonemanget om det omöjliga i att expandera inom exempelvis industrisektorn vad gäller sysselsättningen, samtidigt som man talar om 400 000 nya jobb inom den offentliga sektorn. När centern förra året talade om 100 000 nya jobb, betraktades detta som en utopi och vi fick utstå inte så litet hån för det. Utvecklingen sedan dess har ju visat att enbart konjunkturvågen har ökat sysselsättningen till närheten av det målet. Men helt naturligt lider vi — och kommer också framdeles att lida — av socialdemokraternas sedan länge ådagalagda likgiltighet inför utvecklingen av, eller kanske rättare sagt avvecklingen av, framför allt småföretagsamheten i landet. Så länge den offentliga sektorn kunnat ta emot härifrån friställda människor och vi haft råd att skattefinansiera detta, så har ju denna utveckling obehindrat fått fortsätta. Den totala sysselsättningen för dagen har varit den enda indikatorn på att det varit väl beställt. Den bristande nyetableringen inom denna del av näringslivet har inte varit något observandum. Det går inte att — som man försökt göra tidigare i debatten — bortse från detta och säga att samhället har varit tvunget att ta hand om från näringslivet friställda människor. Avgörande har ju här varit den näringspolitik som har förts i landet. När man i vissa skeden har gått så långt att man låtit den offentliga sektorn också vara löneledande, så är det kanske inte så konstigt om utvecklingen har blivit sådan som vi fått uppleva den. Jag vill uttala den förhoppningen att den nyligen tillsatta sysselsättningsutredningen tar mycket allvarligt på detta problem, i varje fall allvarligare än vad arbetsmarknadsministern tycktes göra när han presenterade utredningen. Sammanfattningsvis vill jag något tillspetsat säga om den nuvarande situationen, att jag tror att vi efter gammalt klassiskt mönster får arbeta oss också ur denna kris. I princip har den moderna tiden ingenting förändrat därvidlag. Det finns här inga bekväma genvägar att vandra. Låt mig också säga några ord om arbetstidens längd, väl medveten om att också detta är en avvägningsfråga, att det kan vara befogat med variationer med hänsyn till arbetets art, skiftgång etc. Man kan förkorta arbetstiden på olika sätt — genom kortare dagsarbetstid, kortare arbetsvecka, längre semester eller sänkt pensionsålder. Också frågan om sabbatsår har ju aktualiserats. Från centerns sida har vi som nästa förändring på området, som känt är, hårt prioriterat sänkning av pensionsåldern till 65 år, en rätt som länge varit tillerkänd allt större grupper. Centern har ju också pressat denna fråga allt närmare ett avgörande. Det var också i mycket hög grad förhalningen av densamma som spräckte en kanske annars bred politisk uppgörelse för några dagar sedan.

Denna diskussion har tydligen; enligt massmedia, ägt rum i dag. Nu tror jag att vi framöver kommer att förkorta arbetstiden, och jag tror även att vi behöver det. Men jag kan inte underlåta att säga att det gått inte så litet av inflation och förhandsdiskontering i denna fråga. Jag säger detta inte minst mot bakgrund av den debatt som fördes omedelbart före mitt framträdande här. Inte minst med tanke på våra möjligheter att hjälpa u-länderna kan det hända att det finns anledning att göra omprioriteringar i långtidsplanen. Det kan nog därtill på allvar ifrågasättas om det inte blir svårare att förkorta arbetstiden ju större andel människor som sysselsätts i den offentliga sektorn. Den innefattar nämligen i mycket hög grad arbeten som måste utföras kontinuerligt i tid och där rationaliseringsmöjligheterna oftast är små och arbetstidsförkortningen således dyr. Det torde också vara så att stora grupper av människor prioriterar annan behovstillfredsställelse än ökad fritid, därtill hårt tvingade av den ekonomiska verkligheten. Vidare är det väl mycket som talar för att i ett alltmer höggradigt servicesamhälle, där arbetet i hemmet flyttas ut och köps tillbaka i form av tjänster eller i konsumtionsfärdiga produkter, där kommer arbetstidsförkortningen inte att gå så fort, eftersom i princip allt arbete — också tidigare hemarbete — skall ske inom vad man kan kalla avtalad arbetstid. Herr talman! Jag tror det är synnerligen angeläget att såväl vi såsom enskilda politiker som partierna ser sanningen i vitögat och också vågar säga den. Det måste vara långt riktigare än att med framtidsvisioner som ligger långt fram i tiden — slutet av 1980-talet eller kanske senare — dra bort uppmärksamheten från de omedelbara och aktuella problem som vi nu har att brottas med. Sannolikt behöver det i vissa lägen också presenteras obehagliga saker, sådana som i varje fall i ett inledningsskede ter sig så och som partierna sannolikt inte överbjuder varandra med men som ändå på sikt kan vara riktiga. Från centerns sida har vi länge krävt breda politiska överläggningar, s.k. rundabordskonferenser. I år har ett sådant initiativ tagits av regeringen, men jag vill i likhet med finansutskottets ordförande säga att nog bör sådana initiativ tas tidigare än i riksdagens elfte timme. Det är snarast en utmaning mot såväl utskott som riksdag att hantera detta instrument med en sådan tidspress som i år varit fallet. Vi har också i år upprepat kravet på en parlamentarisk besparingsutredning, och jag vill avslutningsvis säga att det är ganska anmärkningsvärt att inte regeringspartiet ser den möjlighet som ligger häri när det gäller frågan om att komma till rätta med de latenta spänningsfenomen varmed vår ekonomi är starkt laddad. Det rimmar i varje fall illa med de brösttoner om samverkan och ansvar som inte minst i dagens debatt avlevererats av framför allt landets statsminister. Herr talman! Jag vill med det sagda instämma i de yrkanden som framställts av herr Åsling.
Herr talman! Under hela efterkrigstiden har det skett en utomordentligt stark expansion inom den offentliga sektorn i de skandinaviska länderna och även i en del andra västeuropeiska småstater. Men när det gäller offentlig konsumtion intar vårt land en viss särställning. Mer än en fjärdedel av alla yrkesverksamma i Sverige har stat eller kommun som arbetsgivare, och under åren 1960—1972 har det blivit nästan en fördubbling av antalet tjänster. Inom den rent statliga sektorn har vi under dessa år varje dag fått 19 nya tjänster i den statliga förvaltningen, och varje dag år ut och år in har det tillsatts en ny byrådirektörstjänst. Lägger man därtill att den kommunala sektorn, särskilt då den landstingskommunala, har expanderat än mer, så förstår man att det finns ett visst fog för påståendet att vi domineras av den offentliga sektorn. I rättvisans namn skall dock erkännas att personaltätheten när det gäller vårdsektorn och utbildningen knappast nämnvärt låter sig rationaliseras. Det kan också påpekas att människors krav på bättre service inom dessa områden lockat politikerna att under hela 1960-talet sätta i gång en sällan skådad expansion. Under denna tid har de politiker som föreslagit de största och dyraste investeringarna ansetts vara de klokaste och mest progressiva. Det är min övertygelse att när man så småningom kommer att blicka tillbaka på 1970-talet, så kommer de politiker att anses vara de klokaste som i dag har insett att denna kraftiga expansion måste begränsas. Den offentliga sektorn upptar redan nu mer än 50 procent av bruttonationalprodukten. Mot bakgrunden av detta ter sig regeringens förslag om 400 000 nya jobb inom den offentliga sektorn som oroväckande. Det medför inte bara enorma kostnader utan också en påtaglig risk för ökat förmyndarskap och ökad byråkrati.

Jag behöver bara peka på slopandet av garantiavgift för fastighet, slopandet av folkpensionsavgift och sjukförsäkringsavgift samt högre arbetsgivaravgift. Sänkningen av den direkta skatten, som sägs skola betalas med höjda arbetsgivaravgifter, kommer också att medföra minskat utrymme för löneökningar, som i sin tur orsakar att kommunerna inte får ökade skatteintäkter för dessa. Kommunerna kan heller inte som staten underbalansera sin budget. Det måste råda en balans mellan utgifter och intäkter. fr.o.m. den 1 januari i år är ersättningen från sjukförsäkringen m.m. icke längre skattefri. Av 52 kronor om dagen, som tidigare har varit skattefritt belopp, blir det 150 skattepliktiga kronor. Det är en utomordentligt bra reform, som man gärna kan tillstyrka. Den kommer att medföra kraftigt ökade kommunala skatteinkomster. De beräknas till 1,8 miljarder årligen, och det vore naturligtvis utomordentligt skönt för hårt pressade kommuner att få en sådan inkomstförstärkning. Men det är bara en liten hake, och det är den att herr Sträng lägger beslag på den delen av kommunalskatten som rätteligen borde tillkomma primärkommuner och landsting. Jag har förståelse för att herr Sträng gärna vill ha de pengarna för att kompensera sig för de ökade utgifter han får genom den här reformen. Men då borde han också i logikens namn ha förståelse för att kompensera kommunerna för de ökade kostnader och minskade intäkter som följer på reformer, över vilka kommunerna inte har kunnat bestämma någonting. Mot bakgrund av det sagda förstår man att det på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen behöver sparas. Finansutskottets majoritet har tillstyrkt de motioner som krävt en offentlig besparingsutredning. En sådan besparingsutredning skulle också vara en mycket välbehövlig påminnelse för landsting och primärkommuner att även där se om sitt hus. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan under punkten 9, som gäller tillsättandet av en parlamentarisk besparingsutredning.

Herr talman! Dagens debatt om den ekonomiska politiken har till stor del grundats på överenskommelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Låt mig till den överenskommelsen och till den förda debatten få göra några korta kommentarer utifrån fackliga synpunkter. Genom överenskommelsen mellan dessa två partier förverkligas flera viktiga förslag från löntagarnas fackliga organisationer. Det är avgjort en vinst att det kan ske samtidigt som en hygglig grund har lagts för en klok ekonomisk politik.

Det är ingen nackdel att även ett borgerligt parti har anslutit sig till huvudpunkterna för en resultatpolitik. Att i första hand bryta den nuvarande inflationstrenden torde vara ett betydande egenvärde, ett betydande egenvärde, en grund att bygga en realistisk inflationsbekämpning på. Jag betraktar den här uppgörelsen som ett uttryck för två partiers gemensamma vilja att lösa vissa väsentliga frågor men också som uttryck för att ta ansvaret för deras finansiering. Att de båda partierna har enats om en resultatpolitik utesluter givetvis inte åsiktsskillnader i andra frågor. Det skall heller inte förnekas att det inom socialdemokratin och inom fackföreningsrörelsen finns många mot överenskommelsen avvikande uppfattningar. Men betänkligheterna grundas mindre på överenskommelsens innebörd i vad den avser förutsättningarna för att bryta dödläget i denna kammare än på en eventuell fortsättning av samarbetet efter 1976 års val. Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen har i samvekan redovisat en rad betydande reformkrav, förslag som kräver riksdagens beslut. Men även för kommande avtalsrörelse och uppgörelse direkt mellan arbetsmarknadens parter är riksdagens beslut i viktiga frågor av stor betydelse. Även i det avseendet är den omdiskuterade överenskommelsen av värde. Majoritetsbeslut i stället för lottning vid dessa för löntagarna så viktiga avgöranden är nu säkrat. Det är detta som varit avgörande för löntagarorganisationernas positiva ställningstagande till tvåpartiuppgörelsen. Det är nämligen resultat som löntagarna helst önskar. Detta faktum tror jag inte på något sätt förändras av den syriiga kritik som både här och tidigare efter överenskommelsens träffande framförts från centern, moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna. Många är naturligtvis intresserade av frågan: Hur blir det efter utgången av denna riksdagsperiod? Man bör först erinra om att överenskommelsen är klart avgränsad till innevarande valperiod. Att nu diskutera hur det blir efter nästa val saknar i nuläget praktiskt värde. Den situation som då kommer att föreligga får diskuteras utifrån 1976 års valresultat. Ett väsentligt avsnitt i överenskommelsen är frågan om den rörliga pensionsåldern. Det är väl det avsnitt som har tagit den längsta debattiden här i dag. Löntagarorganisationerna har naturligtvis mycket starka skäl för kravet på erforderlig förhandlingstid för att på ett godtagbart sätt klara inte bara övergångsbestämmelserna utan även andra viktiga frågor om den rörliga pensionsåldern. I överenskommelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet har man haft förståelse för detta. Centern har emellertid klart deklarerat att man inte delar den uppfattningen och av den anledningen inte kunnat biträda förslaget. Centern föredrar konfrontation i stället för resultatpolitik. Det kan mot den bakgrunden ha sitt intresse att erinra om de deklarationer som den nuvarande ordföranden i centerpartiet anförde i samband med partiledarskiftet för tre år sedan.

Vi förstår att den måste ha plågats av att så att säga likviditeten gick ner och irritationen i de egna leden växte. Alla känner det resultat den perioden gav: ökat inflytande på samhällsutvecklingen för centerpolitiken.” Den nyvalde partiordföranden konstaterade vidare att den gamle ”aldrig tvekade att medvetet ta påfrestningar i morgon eller i övermorgon” för en förnuftig resultatpolitik. Och den nyvalde avslutade trontalet med ett löfte om att han skulle sätta in all sin ”kraft och förmåga” för att föra resultatpolitiken vidare. Tre år har gått sedan det löftet gavs, och i dag kan vi konstatera att löftet inte längre har aktualitet. Centern säger sig företräda löntagarnas intressen. I praktiken verkar det förhålla sig tvärtom. Under den kommande höstriksdagen kommer en stor och socialt viktig fråga, nämligen en delvis ny bostadspolitik, att behandlas. Flera var för sig betydande bostadssociala avsnitt blir då aktuella. Bostadsdebatten har klart visat vilka förväntningar som är knutna till en ny bostadspolitik. Låt mig bara erinra om att ökad jämlikhet i boendet och en hög och jämn sysselsättning för de anställda i byggnadsindustrin är frågor, som bör få en realistisk lösning.

En sådan politik gynnar både bostadskonsumenterna och byggnadsarbetarna. Den leder till billigare bostäder, sysselsättningen i byggbranschen tryggas och arbetskraftsplaneringen underlättas. Jag är fullt medveten om att partierna har skilda ståndpunkter i bostadspolitiken. Men det är ändock min förhoppning att vi skall slippa lottning och nå enighet om ett socialt bostadspolitiskt program, då vi om några månader har att behandla den frågan. Med detta, herr talman, ber jag att få instämma i det yrkande som finansutskottets vice ordförande tidigare framställt.

Herr talman! Först några kommentarer till herr Knut Johanssons anförande. Han sade bl.a. att vi från centerhåll gjort syrliga kommentarer till den uppgörelse som ingåtts mellan socialdemokrater och folkpartister. Om man studerar vad som har sagts från centerhåll skall man finna — det vill jag slå fast — att vi flera gånger förklarat att uppgörelser mellan två eller flera partier är en nödvändighet i en demokrati och att vi respekterar de uppgörelser som träffas. Sedan kan man naturligtvis diskutera innehållet i dem. Centern har med Thorbjörn Fälldin i spetsen under denna vår verkligen medverkat till resultatpolitik. Den som studerar de dokument som i dag ligger på våra bänkar kan konstatera att vårriksdagen har varit en riksdag med resultatpolitik, och till detta har vi bidragit. Antalet situationer där det socialistiska och det icke-socialistiska blocket stått emot varandra har i vår varit betydligt Det är inte så att centern valt konfrontation framför resultatpolitik i de frågor vi i dag behandlar. I uppgörelsen ingick kompromisser vi inte kunde medverka till. Vi hade gått till val på pensionsfrågan i den utformning som redogjorts för tidigare i dag. Vi kunde inte göra avkall på den punkten, och därför blev det den här gången ingen uppgörelse. Jag har inte kritiserat att andra träffat uppgörelse, och vi gör, liksom herr Knut Johansson i Stockholm, den reflexionen att vi skall avvakta vad den uppgörelsen kommer att innebära för framtiden; vi skall inte dra några förhastade slutsatser. Jag övergår därmed till mitt huvudanförande. Den hårdaste dom många människor kan tänka sig är att få beskedet att inte längre vara önskvärd på arbetsmarknaden — att inte längre kunna få ett meningsfullt arbete. Jag tror att många har svårt att sätta sig in i vilken social påfrestning, förutom den ekonomiska, som drabbar dessa människor. Den ekonomiska politiken måste föras med kraft och inriktning på att ge sysselsättning åt alla som vill ha ett jobb. Detta är en mycket viktig grundtes i centerns program. Sysselsättningsfrågorna får dock inte ensidigt bedömas med utgångspunkt i kortsiktiga ekonomiska resonemang. Naturligtvis är det riktigt att fråga om vi har råd att låta människor gå arbetslösa — människor som kan och vill göra värdefulla insatser i samhället. Målsättningen att skapa sysselsättning åt alla innehåller emellertid också en mycket vid social aspekt. kö Det talas ofta om skiktning i samhället. Segregation är en vanlig term, inte minst i bostadsdebatten. Den kanske allvarligaste skiktningen, eller grupperingen av människor, riskerar vi emellertid att få i arbetslivet om arbetsmarknaden utvecklas så, att den bara passar dem som inte har något handikapp, dem som är friska, dem som har en god utbildning och inte är för gamla. Vi har fortfarande i vårt samhälle kvar grupperingar på arbetsmarknaden där det endast finns män eller endast kvinnor. Det är mot denna bakgrund viktigt att lägga sociala aspekter på sysselsättningspolitiken. Arbetslivet måste utformas så att det finns plats för alla, inte bara för en del. Även de som inte är till 100 procent arbetsföra gör synnerligen värdefulla insatser i samhället. I detta sammanhang vill jag peka på att vi från centerns sida bl.a. föreslagit att ATP-avgift inte skall tas ut för äldre och handikappade. Därigenom kan deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden förbättras. De förändringar i arbetslivets villkor som riksdagen i vår beslutat om är viktiga insatser på vägen mot en tryggare arbetsmarknad. Det räcker dock inte att bara gå lagstiftningsvägen. Det gäller även att skapa en bred opinion för en öppnare syn på arbetstagarens kvalifikationer. Jag har med glädje noterat att finansministern i den reviderade finansplanen har strukit under frågan om arbetstagares villkor och möjligheter att komma in på arbetsmarknaden även om de inte är hundraprocentigt arbetsföra. Vi har väl alla med glädje noterat att, efter den kraftfulla ekonomiska politik som uppgörelsen mellan regering och mittenpartier tidigare i vår innebar, sysselsättningsutvecklingen har varit positiv. Vi har dock fortfarande en tendens till att de svagare industrialiserade områdena inte hänger med i sysselsättningsutvecklingen. Högkonjunkturen kan därför komma att innebära en ökad omflyttning av människor som inte önskar detta och en därav betingad ökad social utslagning. Det är därför, som framhålls i centerreservationen, nr 8 A vid finansutskottets betänkande nr 25, nödvändigt att i högre grad söka avlänka industriexpansionen till områden där det finns outnyttjade arbetskraftsresurser samtidigt som man söker uppnå ett allsidigt näringsliv i alla regioner. Jag vill betona att de regionala aspekterna på arbetsmarknaden hänger nära samman med frågor kring människornas trygghet i sin miljö — kring frågorna om livskvalitet. Människan är en social varelse och har behov av sociala kontakter. Bryter vi dessa kontakter genom en påtvingad omflyttning ställer vi stora krav på den enskilde individen. Under allmänna motionstiden aktualiserade vi i centerpartiet dessa frågor i en motion, där vi krävde att arbetsmarknadspolitiken bättre skulle samordnas med de regionala, sysselsättningspolitiska och andra övergripande samhälleliga målsättningarna. Jag vill erinra om att inrikesutskottet behandlade denna motion mycket välvilligt och förutsatte att de regionala aspekterna skulle få ett stort utrymme i sysselsättningsutredningen. När man läser direktiven till utredningen blir man inte lika optimistisk om att centerns förslag kommer att fullföljas. Jag vill dock uttrycka en förhoppning om att riksdagens representanter i utredningen är beredda att medverka till en sådan inriktning av utredningsarbetet som inrikesutskottet så starkt har betonat. Så några ord om skatten! Tar man med den i år aktuella skatteomläggningen har det genomförts stora förändringar i skattesystemet tre årsskiften å rad. Att det har behövts förändringar med så korta mellanrum visar med all tydlighet att allt inte är välbeställt med vårt skattesystem. Tyvärr har man inte heller med dessa tre omläggningar kommit så mycket närmare ett bättre skattesystem. Det står tvärtom allt klarare att det kommer att behövas ännu en reform på skatteområdet den 1 januari 1976. De två senaste omläggningarna har getts direkt anknytning till avtalsrörelserna. Borttagandet av egenavgifterna till folkpensioneringen och till sjukförsäkringen har ingått som viktiga komponenter. Även i övrigt har siktet i hög grad varit inställt på att minska marginalskatten i vanliga inkomstlägen. Centern har också i huvudsak gett sin anslutning till dessa omläggningar. Men man måste också ha med i bilden att andra reformkrav på skatteområdet därmed har blivit eftersatta. De speciella insatser för låginkomsttagarna som vi efterlyste redan i samband med den mer genomgripande omläggningen av skattesystemet 1970 har inte kommit till stånd. Problemet med den faktiska sambeskattningen för makar som båda arbetar i eget företag har inte heller blivit löst. När förslaget att lägga om folkpensionsavgiften fördes fram förra året erkände också bl.a. LO-ordföranden Gunnar Nilsson utan omsvep att det inte precis rörde sig om någon reform för låginkomsttagarna. Men det skulle, menade Gunnar Nilsson, rättas till i den påföljande lönerörelsen. Glädjande nog fick också avtalen en klar låginkomstprofil. Men den glädjen har delvis grumlats av att löneglidningen under det här året i så hög grad varit koncentrerad till exportföretag och andra storföretag, dvs. till typiska höglöneområden, och att låginkomstprägeln därmed delvis har suddats ut. Risken är påtaglig för att vi skall få en upprepning av detta nästa år, om skattepolitiken inte på ett bättre sätt tar hänsyn till dessa förhållanden. Herr talman! Det är därför nödvändigt att den skattereform som kan bli aktuell 1976 får en klar låginkomstprofil. Det är viktigt att låglöneproblemen — och inte minst kvinnornas lönesituation — ges en framskjuten plats i avtalsförhandlingarna. Men det är minst lika viktigt att låginkomstproblemen kommer med i skattediskussionen igen. Detta ansvar för solidariteten åligger oss som riksdagsmän. När skatteutredningens förslag blir genomfört vid årsskiftet innebär det att man är tillbaka vid i stort sett samma fördelning av den direkta statsskatten som man hade efter 1970 års skattereform. Man har alltså under de här åren handlat ungefär som om man hade haft en indexreglering av skattesystemet. Därför har jag kanske litet svårt att förstå finansministerns och andra socialdemokraters indignation över kravet på att få den principen fastslagen i skattelagstiftningen. Skyddet för småspararna mot inflationsförluster har blivit särskilt aktuellt inför riskerna för fortsatta stora prishöjningar. Det är bra att en uppräkning av sparavdraget nu kommer till stånd. Det bör enligt vår uppfattning kunna klaras utan några särskilda utredningar och sålunda kunna beslutas under hösten.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
Herr talman! Det är nästan så att man frestas be om ursäkt för att man går upp i talarstolen vid den här sena tidpunkten, när debatten har pågått 13 timmar. Men orsaken är ju den debattordning som finns med de tre betänkandena från finansutskottet och skatteutskottet. Tillsammans med herr Burenstam Linder har jag fogat sju reservationer och ett särskilt yttrande vid finansutskottets betänkande.

Om jag nu avstår från att föra fram alla de fina argument som finns för de här reservationerna hoppas jag att det kommer mig till godo från kammarens ledamöters sida. Många argument har ju tidigare under debatten framförts av både herr Bohman och herr Burenstam Linder. Jag nöjer mig därför, herr talman, med att yrka bifall till samtliga dessa reservationer. Låt mig sedan bara beträffande det särskilda yttrandet, som gäller utbyggnaden av det svenska utvecklingsbiståndets finansiering, framhålla vårt principiella uttalande att det helt beror på den fortsatta ekonomiska utvecklingen i vårt land hur vi skall klara finansieringen. Därför anser vi inte att det just nu behövs någon utfästelse från riksdagens sida på den punkten. Det är detta som vi har velat markera med det yttrandet. Även den punkten har i förbigående nämnts förut i debatten.

Herr talman! Några synpunkter i anslutning till punkten 13 i finansutskottets betänkande nr 25. Motionärer från folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet har föreslagit att postverket skulle erhålla rätt att fr.o.m. budgetåret 1973/74 bilda en portoutjämningsfond i avsikt att fördröja en ny portohöjning. Frågan är inte ny. Både postverkets ledning och dess personalorganisationer har visat intresse för en sådan uppläggning. I anslutning till 1973 års kompletteringsproposition väcktes två flerpartimotioner i vilka hemställdes att riksdagen skulle medge postverket den rätt man begärt att till nästföljande budgetår balansera den del av verkets överskott för budgetåren 1972 74 som inte erfordrades för att inleverera normal avkastning på det i postverket investerade statskapitalet. Vi hävdade att det låg i det allmännas intresse att verkets syfte med överbalanseringarna uppnåddes. Detta syfte var att förskjuta en annars nödvändig portohöjning under andra halvåret 1974 till andra halvåret 1975. För allmänheten och näringslivet var en sådan stabilisering av portonivån angelägen. För postverket och postservicen skulle stabiliseringen ha det goda med sig att poströrelsen efter några års tillbakagång kunde återvinna tillväxttakten från 1950 och 60-talen på 3 å 4 procent per år. Härigenom skulle sådana för samhället inte önskvärda försämringar i postverkets service, som en krympande rörelse kunde befaras leda till, kunna förebyggas. Finansutskottet uttalade förståelse för postverkets framställning och för de motiv som motionärerna hade anfört men avstyrkte motionen, främst för att riksdagen inte genom bifall skulle föregripa den samlade bedömning av frågan som affärsverkskommitténs och budgetutredningens överväganden skulle ge anledning till. När riksdagen i höstas beslutade att fusionera Postbanken och Kreditbanken restes invändningar mot att ersättningsfrågorna då ännu var olösta. Betänkligheter framkom även mot att de lönsamma delarna — bl.a. sparrörelsen och de räntebärande postgirokontona — lyftes över i den nya banken medan den ekonomiskt svaga poströrelsen stannade kvar. Dessa betänkligheter kvarstår och har närmast förstärkts beroende på förloppet av förhandlingarna mellan postverket och PK-banken i de olika ersättningsfrågorna. Dessa förhandlingar tycks inte ha lett till ett för postverket acceptabelt resultat. Tvärtom finns det anledning att förmoda att den av postverkets ledning och personalorganisationer befarade negativa påverkan på postverkets framtida ekonomi blir realitet, med negativa följder för den postala servicen och för personalens trygghet i anställningen. Som framgår av Bilaga 4 — riksrevisionsverkets inkomstberäkning till årets kompletteringsproposition B har postverket avgett en förnyad framställning om att få utnyttja överavkastningen under budgetåren 1972 74 i sådan ordning att nästa allmänna portohöjning skulle kunna uppskjutas till budgetåret 1975/76. Denna postverkets framställning går ut på att en portoutjämningsfond inrättas och att saldot mellan överavkastningen för budgetåret 1972 72 på 60,8 miljoner kronor, dvs. ett belopp om 49,2 miljoner kronor, tillföres portoutjämningsfonden över statens driftbudget för 1974/75. Vidare skulle den beräknade överavkastningen under budgetåret 1973/74 tillföras fonden. Den sympati man kan utläsa i finansministerns skrivning i årets kompletteringsproposition beträffande postverkets strävan att utnyttja överavkastningarna under föregående och innevarande budgetår på ett sätt som gagnar postverksamheten på sikt infrias ju inte alls i det efterföljande förslaget. Den anvisade metoden med extra avskrivning kan inte vara till mera nämnvärd hjälp för postverket i dess vällovliga strävan att bibehålla oförändrade postavgifter under budgetåret 1974/75. Som postverket framhållit i sin framställning är den möjlighet till resultatutjämning som avskrivningar av anläggningstillgångar i och för sig kan ge helt otillräckliga för postverkets del. Finansutskottet har uttalat förståelse för de strävanden från postverkets sida, som understöds i motionen och som går ut på att uppskjuta portohöjningar så länge som möjligt genom resultatregleringar mellan budgetåren. Utskottet har emellertid ställt sig tveksamt till att inrätta en portoutjämningsfond ”i nuvarande situation”. Som motivering åberopar utskottet att postverket får ett icke oväsentligt stöd genom den extra avskrivning på 22 miljoner kronor under budgetåret 1973/74 som finansministern föreslagit i kompletteringspropositionen. Då inställer sig emellertid frågan vad utskottet egentligen menar med ”ett icke oväsentligt stöd”. I verkligheten förhåller det sig så här: En extra avskrivning med 22 miljoner kronor minskar det statskapital postverket disponerar med samma belopp. I konsekvens härmed minskar också avkastningskravet. Det är enkelt att räkna ut med hur mycket. Om vi utgår från nuvarande normalränta, så sänks avkastningskravet med 7 procent av 22 miljoner kronor, dvs. med i runt tal 1,5 miljoner kronor. Det är väl att ta till överord när 1,5 miljoner kronor betraktas som en inte oväsentlig förbättring av ekonomin när det gäller ett affärsverk med en budget på 3 000 miljoner kronor. Finansministerns förslag innebär således i realiteten endast en förbättring av postverkets ekonomi med ca 1,5 miljoner kronor, och det bör jämföras med den förbättring på ca 70 miljoner kronor som skulle ha blivit följden om postverket nu fått inrätta en portoutjämningsfond i enlighet med sitt förslag — ett förslag som vi funnit starka motiv att understödja för att tillgodose samhällets och allmänhetens krav lika väl som postverkets och postpersonalens. Jag ifrågasätter om utskottet verkligen haft klart för sig att effekten av den extra avskrivningen på 22 miljoner kronor blir så liten. Vissa formuleringar i utskottets betänkande tyder på att man kan ha missförstått innebörden och värdet i departementschefens förslag. Hur det än förhåller sig med den saken är det uppenbart att utskottet genom sin skrivning vill hålla dörren öppen för att tillmötesgå motionskravet i ett annat eller senare sammanhang. Tveksamheten har ju gällt ”i nuvarande situation”. Herr Löfgren, som från utskottet kommenterade skrivningen på denna punkt, slog fast nyttan och värdet av en portoutjämningsfond och hävdade att motionen fått ett ”visst beaktande”. Herr Löfgren förtydligade också finansministerns förslag när det gäller det reella tillskottet till postverket, vilket jag tidigare påtalat. Förstärkningen rör sig alltså kring en summa av 1 eller 2 miljoner kronor. Min tolkning av finansutskottets betänkande på denna punkt blir då att skrivningen är välvillig. Dörren hålls öppen, men det finns anledning att komma tillbaka. Som vi sett i tidningarna de senaste dagarna har postverkets centrala företagsnämnd gjort ett uttalande i samband med behandlingen av postverkets driftstat för nästa budgetår. Särskilt med hänsyn till kravet på trygghet i anställningen för personalen uttalar nämnden sin oro inför utvecklingen av verkets ekonomi sådan den ter sig för de närmaste åren. Ett sätt att förbättra ekonomin är just, som nämnden framhåller, att öka möjligheterna till resultatreglering mellan olika budgetår. Herr talman! Såsom postanställd och motionär är jag självfallet inte nöjd. Finansutskottet borde ha tagit steget fullt ut genom att medverka till inrättande av en portoutjämningsfond, som skulle ha säkrat postverkets möjligheter till bra postal service. Det hade bidragit till en större trygghet i anställningen för de 55 000 anställda och garanterat en sund företagsutveckling. Herr Löfgrens vädjan i morse till finansministern om berättigad generositet — en vädjan som under dagen stått oemotsagd — hoppas jag inte är förgäves. Herr Strängs besked i PK-bankspropositionen om att fusionen inte negativt får påverka postverkets ekonomi och service torde vara ytterst förpliktande.